Herr talman! Jag hade anmält mig för en talartid av tio minuter, men jag skall glädja talmannen och det fåtal av kammarens ledamöter som lyssnar på mig med att jag bara skall förbruka ett par av dessa minuter. Jag kan börja med att instämma i Hans Nyhages inlägg. Arbetsmarknadsutskottets ledamöter saknar inte ekonomisk bedömningsförmåga — det vet jag — men när det gäller frågan om äldrestödet till det statsägda Eiser döljer enligt mitt förmenande utskottsmajoriteten den effektivt. När Eiser fick statsstöd på 190 milj.kr. förutsattes uttryckligen att de statliga tekoföretagen under 1978 och 1979 inte därutöver skulle erhålla statliga lån eller bidrag av sysselsättningspolitisk natur, inkl. äldrestödet. Nu vill utskottsmajoriteten ge Eiser också det äldrestöd som övriga textilföretag får.

Vid utskottsbehandlingen har jag utan framgång försökt övertyga utskottsmajoriteten om det helt orimliga i dess ståndpunkt, men det har inte lyckats, och jag tar för givet att jag inte har någon framgång med att tala för min uppfattning här. Vi moderater har i vår reservation 2 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 pläderat för vår syn. Jag yrkar härmed bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det är alltid bra att komma bland de sista på talarlistan efter en Fredagen den så här långdragen debatt, för då är man i alla fall säker på att det finns några i 15 december 1978 kammaren —-åtminstone de som väntar på att vi skall votera så att de kan börja planera sin hemfärd. Att centern känner behov av att återgå till sina gamla profilfrågor efter energidebatten är begripligt. Men dess nyvaknande intresse för regionalpolitiken efter trepartiregeringens sönderfall kan endast ses som ett utslag av dåligt samvete för vad som hänt eller inte hänt. Från skogslänen rullade flyttlassen igen under industriminister Åslings tid. På två år försvann vart tionde industrijobb i skogslänen. Under perioden fr.o.m. den 1 januari 1977 t.o.m. den 30 juni 1978 svarade Stockholms län för 37 26 av landets befolkningsökning, dvs. mer än dubbelt så mycket som länets andel av landets befolkning. Centerpartiet har i sin propaganda fäst stor vikt vid kravet på regional balans. Mot den bakgrunden kan det finnas anledning att jämföra den regionala utvecklingen under 1977 och första halvåret 1978 med de av centerpartiet uppsatta målen. Endast i åtta län, dvs. en tredjedel av landets 24 län, har befolkningsandelen utvecklats i den riktning som centern angav i den riksplan som man presenterade 1976. Skogslänens andel av industrisysselsättningen, som tidigare stigit under en följd av år, stagnerade 1977 och minskade under första halvåret 1978. Tidigare utvecklades industrisysselsättningen i skogslänen bättre än i landet i övrigt, nu är det tvärtom. Kvinnorna i skogslänen drabbades ännu hårdare än männen av denna utveckling. Skogslänens andel av den kvinnliga industrisysselsättningen minskade märkbart redan 1977. Inom mitt eget län, Gävleborgs län, har varsel och personalinskränkningar kommit slag i slag under den senaste tiden. Länet skulle fram till 1985 behöva tillföras ca 21 000 arbetstillfällen utöver vad som angetts i prognoserna, för att alla i länet skall kunna få sina önskemål om arbete tillgodosedda. I november-december hade vi 4 556 arbetslösa personer, varav 2629 var kvinnor och 1 649 ungdomar. I oktober-november minskade arbetslösheten i landet med 11000 personer. I Gävleborg ökade arbetslösheten med 240 personer. Siffrorna över vad som hänt beträffande skogslänens andel av sysselsatta ungdomar mellan 16 och 24 år i jämförelse med hela landet ser ut på detta sätt: År 1976 var siffran för skogslänen 137 000 och för hela landet 668 000. År 1978 var siffran för skogslänen 125 550 sysselsatta ungdomar och för hela landet 629 000. Denna försvagning av arbetsmarknaden för våra ungdomar måste med all kraft hejdas. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i en skrivelse till industridepartementet, daterad den 20 november 1978, tagit upp bl.a. de bristande resurser som Hofors arbetsförmedling under många år haft när det gällt att hjälpa bl.a. 45 arbetssökande. Kommunens representanter har vid ett flertal tillfällen påtalat problemet och understrukit att ett starkt behov finns av förstärkning av resurserna vid förmedlingen, särskilt vad gäller ungdomsförmedlingen. Jag tar här endast upp en av våra tio kommuner, men problemen är likartade i övriga kommuner. Att ytterligare tjänster omedelbart tillförs arbetsmarknadsverket för att man skall komma till rätta med undersysselsättningen bland ungdomarna är ett minimikrav. Den inledda försöksverksamheten med individualiserad utbildning för vissa ungdomar varvad med praktik bör få komma till stånd i alla kommuner och inte som nu i ett fåtal. Gävleborgs län toppar ligan som det skogslän som minskade mest under 1977. Det gör att vår goda standard i länets olika delar löper risk att inte kunna bibehållas. Nils Åslings nymornade utrop att man skall stoppa flyttlassen verkar i dag som en julkaramell utan innehåll. I går sade Nils Åsling att trepartiregeringen visserligen gjorde en rad förbättringar i regionalpolitiken under sina två år i kanslihuset, men inte förrän till våren skulle den gamla regionalpolitiken ha kunnat avlösas av en mer offensiv regionalpolitik. Redan nu är man ute och lovar såsom man gjorde i valrörelsen. Den enda skillnaden är att nu skulle den offensiva regionalpolitiken komma med vårfloden. Inom min egen kommun, Ljusdal, har många ungdomar försvunnit under de senaste åren, och vi har fått en onormalt ogynnsam befolkningsutveckling genom att antalet äldre dominerar befolkningsutvecklingen. 1976 bullrade centern ut att i centerns Sverige skulle det starkaste samhällsstödet ges till de orter som hade den svagaste sysselsättningen. Åtgärder enligt detta uttalande skulle — om det funnits någon mening i det — ha gett mitt eget län en ansiktslyftning på sysselsättningens område. Herr talman! Här finns mycket att säga, men låt mig nu — med tanke på den knappa tid som står till förfogande — yrka bifall till socialdemokraternas reservation 3 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 15, som gäller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här maratondebatten, men Nils Åslings anförande i går om regionalpolitiken uppkallar mig till ett kort anförande. Jag ställer mig frågan varje gång som jag hör Nils Åsling tala om regionalpolitik, om han inte har någon som helst kontakt med den verklighet som vi rör oss i och om han är helt främmande för vad som sker och har skett Nr 56 ute i vardagslivet under de senaste åren. Fredagen den Nils Åsling upprepade även i går påståendet att den socialdemokratiska 15 december 1978 regionalpolitiken varit svag och bristfällig men att den regionalpolitik som han själv i egenskap av industriminister svarat för har varit bra, ansvarsfull och mera rättvis. Men det är ju precis tvärtom. Det går ändå en klar gräns vid år 1976 på detta område, och allt vad som sedan skett kan ändå inte bero på lågkonjunkturen. Under första hälften av 1970-talet vände utvecklingen i skogslänen. Detta är helt obestridligt. Befolkningen ökade, nya industrier etablerades och byggdes ut och 77 96 av lokaliseringsstödet gick till stödområdena under perioden 1965-1976. Åren 1976-1977 gick endast 55 96 av lokaliseringsstödet till stödområdena. Det var en urvattnad regionalpolitik som Nils Åsling svarade för under sin tid i regeringen. Förvärvsgraden sjönk i skogslänen, oron steg, man tappade jobben och pessimismen spred sig bland befolkningen. Sedan 1976, när Nils Åsling tog hand om regionalpolitiken, har vi förlorat uppåt 100 000 industrijobb. Skogslänen har, som Iris Mårtensson sade, tappat vart tredje industriarbetstillfälle. Hårdast drabbade i skogskommunerna är ungdomen och kvinnorna. Industrier har lagts ned, inflyttningsöverskottet minskar och vi ser framför oss en ny utflyttningsvåg om inte radikala åtgärder vidtas. Detta är verkligheten bakom allt det vackra talet om centerns kraftfulla regionalpolitik. Ingen torde kunna bestrida detta, allra minst Nils Åsling, som har haft det högsta ansvaret för regionalpolitiken under en tid av nära två år. Vi är båda från samma län, och jag vill därför ta några exempel från just Jämtlands län. Fram till 1976 skapades det ungefär 3 000 nya arbetstillfällen inom industrin i det länet. Efter 1976 har man lagt ned en hel rad av företag. Låt mig nämna några exempel, nämligen Partner, Bräcke emballage, Fartab i Sveg och det stora massaindustriföretag som Nils Åsling själv har varit involverad i, nämligen Hissmofors. Det har inte varit någon död i skönhet, som Nils Åsling talade om i sitt anförande i går. Om jag summerar dessa nedläggningar kommer jag fram till att uppåt 1 000 industrijobb har lagts ned i Jämtlands län under den korta perioden av två år. Därför ställer jag mig alltid frågan hur man från borgerligt håll kan stiga upp och säga att detta är kvittot på en kraftfull och rättvis regionalpolitik. Det stämmer ju inte alls med verkligheten. Jag skulle vilja råda Nils Åsling att gå ut och fråga dem som varit anställda vid de företag som är nedlagda —- om de människorna finns kvar i Jämtland — eller de anställda vid företag som håller på att läggas ned, vad de tycker om den regionalpolitik som centern tillsammans med övriga borgerliga partier har drivit. Jag är helt övertygad om att Nils Åsling skulle få svaret: Den borgerliga regionalpolitiken har varit och är förödande för Jämtlands län, för skogslänen och för hela landet. Man skulle säkert också säga: Vi vill ha tillbaka den handlingskraftiga regionalpolitik som socialdemokratin drev fram till 1976. 4 Jag tror att om Nils Åsling går ut och frågar människorna på det sättet, så kommer han att få ett helt annat svar än vad han gör sig till tolk för när han står i riksdagens talarstol och f. ö. i talarstolar runt om i det här landet. Det är ju ändå resultaten det gäller. Vi är trötta på det vackra talet. Vi vill se resultat. Och det åstadkom man inte under den period då Nils Åsling svarade för regionalpolitiken i det här landet.

Herr talman!

Jag berättade då att när riksdagen samlades hösten 1976 låg på dess bord en proposition som den socialdemokratiska regeringen hade svarat för. Det fanns inga möjligheter att ta tillbaka den, utan arbetsmarknadsutskottet gjorde vissa förbättringar, och sedan fattade riksdagen sitt beslut. Från den 1 juli 1977 kom alltså den regionalpolitiken att gälla. Vi har fortlöpande vidtagit förbättringar, som inte minst kommit att gälla det inre stödområdet. Och om någon kritik här skall riktas mot regionalpolitiken så är det mot de dispositioner som den socialdemokratiska regeringen vidtog. Sedan tycker jag att Birger Nilsson handskas ganska lättvindigt med statistik. För att leda sina teser i bevis måste han faktiskt använda statistik som gäller det allmänna stödområdet. Om vi ser till det inre stödområdet, som är mest intressant när det gäller regionalpolitiken, finner vi att det regionalpolitiska stödet faktiskt ökade under t.ex. fjolåret och utgick i betydligt större omfattning än någonsin tidigare. Men det tyckte kanske inte Birger Nilsson var intressant i sammanhanget. Vilken är då bakgrunden till den icke tillfredsställande situationen när det gäller regionalpolitikens effekt? Jo, det är ju socialdemokratins misskötsel av den svenska ekonomin under 1970-talets första år, som skapade den dramatiska situation som det svenska näringslivet ramlade in i under åren 1976-1977 och som vi har känningar av alltjämt. Och det är ett känt faktum att när lågkonjunkturen kommer slår den hårdast i ekonomiskt svaga bygder. Jag tycker att Birger Nilsson och andra socialdemokrater skulle visa litet självkritik och att de borde vakta på sina ord när de talar om den bristande effekten av regionalpolitiken. Det är, mina herrar, bevisat att utan en aktiv näringsoch regionalpolitik når man inte resultat, men för att man skall kunna nå goda resultat fordras också en ordentlig framtidsplanering. Man kan inte arbeta kortsiktigt när det gäller de här frågorna.

Herr talman! Nils Åsling använder en konstig argumentering. Han skyller den politik som den borgerliga regeringen har fört på socialdemokraterna. Det var ändå på det sättet att när ni gick ut i valrörelsen sade ni: Ge oss regeringsansvaret, så skall ni få en bättre politik i det här landet! Människorna — Nr 56 gjorde tyvärr detta, och så fick vi en borgerlig regering. Men när sedan den borgerliga regeringens företrädare skall redovisa sitt fögderi och sina misslyckanden säger de att misstagen beror på socialdemokraterna. Jag tror det vore bättre om varje parti i regeringsställning tog ansvaret för sina handlingar och att även centerpartiet gjorde så. Sedan talade Nils Åsling om en proposition som var utformad av den socialdemokratiska regeringen. Den propositionen berömde man till en början. Nu säger man emellertid att denna skulle man egentligen ha dragit tillbaka. Vad innehöll då propositionen? Jo, det var fråga om förslag för att undanröja vissa förvärvshinder för människorna — svårigheter vid handikapp, långa resvägar, dålig utbildning osv. I det andra avsnittet av samma proposition föreslogs samordning av de regionalpolitiska insatser. Ortssystemet togs också upp i propositionen. Jag kan inte förstå att centerpartiet i dag angriper den propositionen, som man ju tidigare på många sätt har uttalat sig synnerligen välvilligt om och ansett vara ett bra förslag av den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Birger Nilsson sade i sitt inledningsanförande att det var mitt anförande i går som hade föranlett honom att stiga upp i talarstolen i dag. Efter det sista anförandet av honom ber jag kammarens ledamöter om ursäkt för mitt anförande i går — den här debatten för nämligen ingen vart. Nu är det ju ändå så, Birger Nilsson, att den proposition som hittills har varit vägledande för regionalpolitiken var socialdemokratisk. Vi har dock gjort en rad betydande förbättringar i den, med regionala investmentbolag, med de regionala utvecklingsfonderna, med Norrbottensdelegationen, med kommunala industrihus etc. I övrigt måste vi självfallet respektera att sysselsättningsutredningen har arbetat med nya offensiva riktlinjer för regionalpolitiken. Vår avsikt var att lägga fram en proposition om detta vid vårriksdagen, och det känner Birger Nilsson till. Det finns alltså ingen anledning för socialdemokraterna att driva sådan här agitation, eftersom de inte haft något eget alternativ. Det alternativet — som i så fall tillhör historien — skulle vara den proposition som ligger till grund för den regionalpolitiska aktiviteten. Jag fick i går kritik av Kjell-Olof Feldt för att centern hade medverkat till borttagandet av den ellmänna arbetsgivaravgiften. Det har, t.ex. i Birger Nilssons eget län, lett till att det socialdemokratiskt styrda landstinget i Jämtlands län har sparat flera tiotals miljoner. Vad har man använt de pengarna till? Hade det inte varit lämpligt, när man hade initiativet och ansvaret, att använda de pengarna till sysselsättningsskapande åtgärder? Vi 49 hade med vårt förslag och med riksdagsbeslutet skapat förutsättningar för landstingen och kommunerna att med dessa extra resurser göra en insats för sysselsättningen. Jag vet att detta för näringslivet i regionen har betytt mycket för att stärka konkurrenskraften och öka benägenheten att nyanställa folk. Men lågkonjunkturen har tyvärr slagit hårt i de ekonomiskt svaga bygderna i Norrlands inland och självfallet inneburit att regionalpolitiken arbetat i motvind. Låt oss nu med förenade krafter i stället inrikta oss på att skapa en ny regionalpolitik som inte blir konjunkturberoende, som inte har den gamla politikens kännemärke att när konjunkturen går ner minskar etableringsbenägenheten i det inre stödområdet.

Herr talman! Nils Åsling säger att debatten inte leder till någonting. Det är möjligt, men han har i alla fall bett om ursäkt för sitt anförande i går. Nils Åsling talar mycket om att vi skall skapa en ny regionalpolitik. Det skall vi förhoppningsvis göra på grundval av den utredning den socialdemokratiska regeringen tillsatte. Den debatten får vi ta upp frampå vårsidan då vi får förslaget från regeringen. Hur som helst tycker jag att den här debatten klarlagt vissa saker — och det var det jag var angelägen om — bl.a. att vi fått en utveckling till det sämre efter regeringsskiftet. Nils Åsling kan icke, om han åker till sitt hemlän, går ut och tittar på industrierna där och talar med människorna, förneka att vi har en helt annan och sämre stämning i dag än vi hade i början av 1970-talet. Då fanns det optimism, då byggde man för framtiden, då utökade man företag och då skapade man jobb för människorna. Men när den borgerliga trepartiregeringen tillträdde vände kurvan nedåt. Man började lägga ned företag, människor blev arbetslösa och tvungna att flytta. Vi ser framför oss hur hela grunden för den regionalpolitik den socialdemokratiska regeringen byggde upp nu håller på att raseras. Kanske får vi en ny utflyttningsvåg om något år. Nils Åsling skall inte komma undan ansvaret för den politiken. Han har många gånger, när jag ställt frågor till honom om industrier som varit på väg att läggas ned i Jämtlands län, svarat att han skulle sätta in alla resurser för att skaffa ersättningsindustrier. Men till dags dato har inte Nils Åsling infriat ett enda av dessa löften. Det är därför jag, som en summering av den här debatten, vill säga att det är falskt av centerpartiet att gå ut och säga att vi fick en bättre regionalpolitik efter 1976. Det var alldeles tvärtom, och det kan de människor som finns på arbetsplatserna och i arbetslöshetsköerna på ett mycket vältaligt sätt vittna om.

Herr talman! I debatten om barnfamiljernas ekonomi och behovet av ett särskilt flerbarnsstöd har florerat ett par missuppfattningar som bör rättas till, innan riksdagen fattar beslut.

Dessa familjers faktiska disponibla inkomst bestäms av socialhjälpsnormer och av reglerna om skattemässigt existensminimum. Det är faktiskt så att om vi i dag höjer bostadstilläggen går den vinsten icke till de stora familjerna utan antingen till socialbyrån eller till kronofogden. Familjernas ekonomi påverkas icke. I den mån det finns undantag från detta beror det uteslutande på att kanske inte alla familjer känner till och utnyttjar sin rätt till socialbidrag eller till att få fastställt existensminimum vid skattebetalningen. Vi kan alltså inte längre påverka de större familjernas ekonomi med hjälp av bostadsbidragen. Det är ingen överraskning. Jag har flera gånger under åren, alltsedan bostadstilläggen infördes, påpekat att det systemet är så utformat — så klumpigt utformat kan man gott säga — att det inte tål hur mycket pengar som helst, innan de negativa effekterna börjar överväga de positiva för allt större grupper. Bostadstillägget är en av de tyngsta bitarna i de marginaleffekter som för just de större familjerna går upp till och över hundra procent av en inkomstförändring. Det går alltså inte att den vägen förbättra de stora familjernas ekonomi. Sedan om barnbidraget: I debatten har många talat om differentiering av det allmänna barnbidraget. Det finns inget förslag om en sådan differentiering. I den moderata samlingspartiets reservation till socialutskottets betänkande nr 21 som vi nu skall ta ställning till föreslås ett för alla lika stort allmänt barnbidrag på 2 460 kr. per barn och år — alltså icke någon differentiering. Därutöver föreslås inrättandet av ett särskilt stöd till flerbarnsfamiljer med 400 kr. per barn fr.o.m. det tredje barnet. Det här är inget ovanligt eller tekniskt nytt. Vi har varit överens om och många gånger slagit fast att det allmänna barnbidraget utgör och skall utgöra stommen i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Men därutöver har vi för familjer som lever i särskilda omständigheter av något slag infört kompletterande stöd av olika sorter. Dit hör bostadstilläggen, som inte går till alla familjer. Dit hör t.ex. bidragsförskotten. Dit hör barnpensionerna. De är ett särskilt familjestöd till barn och familjer för vilka särskilda omständigheter gäller. Att det i en familj finns tre, fyra eller fem barn är verkligen en särskild omständighet, ekonomiskt fullt jämförbar med t.ex. att barnet lever samman med bara en av föräldrarna.Det har minst lika stora ekonomiska konsekvenser. Förslaget handlar inte alls om att värdera barn olika. Vi vet inte hur mycket barn kostar. Jo, det vet vi — barn kostar så mycket som pappa och mamma har råd att kosta på dem. Vi har emellertid vissa hållpunkter. 40 96 av basbeloppet är skattemässigt existensminimum. Det är f.n. ca 5000 kr. om året. Självfallet är inte det ena barnet i en familj värt 5 000 och det andra barnet värt 5 400 kr. De är värda lika mycket, om man skall räkna så, men vad det gäller är frågan om föräldrarna har lika lätt att komma ut med fyra eller fem gånger 5 000 som en eller två gånger 5 000 inom ramen för samma inkomst. Det är 51 det som det handlar om — inte om att värdera barn olika. Gunnar Biörck i Värmdö talade om att vi ofta talar och handlar utifrån låsta ideologiska positioner. Jag tror att det är riktigt. Alla som är politiskt verksamma råkar väl ut för att då och då tillfrågas om hur vi ser på vår egen situation. Jag brukar ibland bli tillfrågad om jag känner mig höra hemma på den ena eller den andra kanten av den klassiska höger-vänsterskalan. Det är, som många av oss vet, ofta svårt att svara på den frågan — det beror litet grand på vilket område eller vilken fråga man just för tillfället talar om. De stora familjerna med tre, fyra eller fler barn är en alldeles särskilt utsatt grupp med en utomordentligt svår ekonomisk situation. Det finns bara två möjligheter — utom mycket genomgripande samhällsförändringar — att lätta på den situationen. Den ena är ett reformerat skattesystem som tar hänsyn till betalningsförmågan och hur många som skall leva på en inkomst — den frågan är inte aktuell i dag. Den andra är att utnyttja ett skattefritt bidrag, som dessutom har den egenskapen att det icke räknas med när man beräknar underlaget för bostadsbidrag och existensminimum. Det allmänna barnbidraget är det enda som icke får beaktas när man bestämmer socialbidrag och existensminimum. Då skall det allmänna barnbidraget ligga utanför, medan bostadstilläggen räknas med i den inkomst som tas hänsyn till när man fastställer dessa belopp. Därför finns det bara den möjlighet som är aktuell i dag. Det är också en billig möjlighet, på grund av att dessa familjer är så få, kanske så beklagansvärt få — det skulle åtminstone Gunnar Biörck säga. Genom att begränsa höjningen av barnbidragen till alla med 40 kr. om året får vi pengar att införa ett extra stöd till de stora familjerna med 400 kr. om året — tio gånger så mycket för vart och ett av barnen som det gäller. Att inte inse detta är för mig konservatism i sämsta bemärkelse, jag skulle vilja säga förstockelse. När det gäller de stora barnfamiljerna, deras behov och möjligheterna att hjälpa dem tror jag att jag vågar säga att moderata samlingspartiet, om riksdagsmajoritetens uppfattning är konservatism och förstockelse, har placerat sig på riksdagens yttersta vänsterflygel i dessa frågor.
Herr talman! Jag måste bemöta det som Nils Carlshamre här har påstått, men först vill jag deklarera att jag tror att alla är överens om att familjer med många barn har särskilt stora problem och att det är en av anledningarna till att vi har så få flerbarnsfamiljer. Jag tror också att alla är överens om att det är angeläget att göra något för dessa familjer. Det påstående som Nils Carlshamre här gjorde om bostadsbidragen och att det skulle vara omöjligt att den vägen åstadkomma förbättringar för flerbarnsfamiljerna är uppåt väggarna galet. Jag vill bara påpeka att den uppgörelse som har träffats i civilutskottet skulle ha inneburit att man för varje barn, utöver den redan beslutade höjningen av det statliga bostadsbidraget, skulle få ytterligare 240 kr. Det betyder att en trebarnsfamilj skulle ha fått en ökning med 720 kr., en fyrbarnsfamilj med 960 kr. och en fembarnsfamilj med 1 200 kr. Om man därtill lägger de föreslagna högre hyresgränserna, skulle det för en trebarnsfamilj i ett normalt inkomstläge ha inneburit en höjning med 1 680 kr. per år, för en fyrbarnsfamilj 1 920 kr. och för en fembarnsfamilj 2 160 kr. Denna reform är naturligtvis inte smaklig för moderaterna, som företräder grupper av medborgare i samhället som har för hög inkomst för att få del av reformen. Förklaringen till att man säger nej till höjda bostadsbidrag är naturligtvis att de verkliga höginkomsttagarna inte skulle få del av dessa. Både Ingegerd Troedsson och jag hör till dem som har en relativt stor familj. Vi vet vad det kostar, och vi vet vad det innebär. Men ingen av oss, hoppas jag, vill ifrågasätta att det vore orättvisare med en sådan förändring för barnfamiljerna som gör att vi får mer pengar i stället för att se till att de som har hälften så stor inkomst som vi får verkliga förbättringar av sina bostadsbidrag. Det som har skett under den borgerliga regeringen är att familjer med normala inkomster, genomsnittet för arbetare och tjänstemän, med en hemarbetande och en inkomsttagare har förlorat sina bostadsbidrag — på grund av att hyresoch inkomstgränserna inte har höjts och på grund av att det statliga bostadsbidraget inte har höjts. Det är så många som 20 96. Moderaterna vägrar alltså att medverka till att flerbarnsfamiljerna bland dem får en förbättring, därför att det här förslaget inte är så utformat att det också skulle gynna höginkomsttagarna — det är sanningen.
Herr talman! Birgitta Dahls siffror är alldeles korrekta, men hon har ändå alldeles fel. Hon glömmer att alla de familjer hon talar om redan i dag har rätt till antingen socialbidrag eller skattemässigt existensminimum eller bådadera. Om man får högre bostadstillägg minskas socialhjälpen eller förändras skattemässigt existensminimum på samma sätt, och därför blir resultatet plus minus noll. Det blir, som jag sade, socialbyrån eller kronofogden som får bostadstillägget, icke familjerna.
Herr talman! Det där är faktiskt bara teoretiska spekulationer från Nils Carlshamres sida. Det är — det erkände Nils Carlshamre i sitt första inlägg — verkligen inte många som utnyttjar möjligheten till socialbidrag eller skattemässigt existensminimum. Det beror på att de flesta medborgare i vårt land föredrar att få det stöd de har rätt till, eftersom de har en så stor försörjningsbörda, i form av bostadsbidrag och barnbidrag framför att behöva begära socialhjälp. Det vet Nils Carlshamre. Därför tycker jag det skulle vara rejält av honom -— jag vet att han har ett intresse för de sociala frågorna — att medverka till en förbättring av bostadsbidragen. Det är verkligen inte tillfredsställande att 20 96 av barnfamiljerna har förlorat sina bostadsbidrag de senaste åren. Det finns ingen metod som i det nuvarande statsfinansiella läget är mer lämplig för att förbättra situationen för barnfamiljerna, och i synnerhet flerbarnsfamiljerna, än en höjning av bostadsbidragen. Skall man få till stånd en verklig förbättring för flerbarns familjerna genom att höja det allmänna barnbidraget så att det ger samma resultat som den här höjningen av bostadsbidraget, blir kostnaderna oerhört mycket större. Vi har krävt en höjning av det allmänna barnbidraget kombinerad med en förbättring av bostadsbidragssystemet, eftersom vi på det sättet i den här svåra ekonomiska situationen kan ge ett rejält tillskott till de mest utsatta familjerna. Var nu rejäl och slut upp bakom det förslaget, i stället för att komma med krystade bortförklaringar till att ni inte vill stödja ett förslag som utesluter de verkliga höginkomsttagarna!
Herr talman! Jag är inte ett dugg bekymrad över de verkliga höginkomsttagarna i dag. De har någon liten möjlighet kvar att påverka sin egen situation, åtminstone med sina egna inkomster — någon liten möjlighet! Det är låginkomsttagarna och inkomsttagare i alla vanliga inkomstlägen upp till över 100 000 kr. om de har fyra eller flera barn som icke är hjälpta av en höjning av bostadstillägget. Det är sant att 20 96 av barnfamiljerna har förlorat sitt bostadstillägg under de senaste åren. Men det är enoch tvåbarnsfamiljerna. I dag talar vi om tre-, fyraoch flerbarnsfamiljer. Det är inte där de 20 procenten ligger, Birgitta Dahl! Sedan vet varken Birgitta Dahl eller jag hur många av dessa större familjer som verkligen utnyttjar sin rätt till socialbidrag eller skattemässigt existensminimum. Jag vill bara beklaga om de inte gör det, för det innebär att de lever på en nivå understigande av riksdagen fastställt existensminimum. Det är klart att om man inte gör det kan man bli hjälpt av en höjning av bostadsbidraget. Men det finns alltså redan i dag möjlighet till en bättre hjälp än den Birgitta Dahl talar om. Bostadstilläggen har blivit otjänliga för det här ändamålet. Vi behöver se över både reglerna för bostadstillägg och mycket annat, om vi över huvud taget skall komma till rätta med flerbarnsfamiljernas situation.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om skatterna. Jag känner mig faktiskt på detta område nog uppskattad. Men jag tänkte ställa en fråga. Gunnar Sträng, som talade nyss, och andra socialdemokrater påstår när de talar om Thorbjörn Fälldin och centerpartiet att vi skulle ha en religiös inställning till kärnkraften. Många undrar vad ni menar. Är det ett omdöme om en politisk motdebattör som kan skada honom? Är det något klandervärt och nedsättande eller är det något som man skall uppskatta och ha respekt för? Kanske Gunnar Sträng, som har använt detta uttryck i dag, kan förklara vad han menar.
Herr talman! Jag kan lugna herr talmannen med att jag inte har för avsikt att ta upp någon trosdebatt med Sven Johansson i Skärstad. Men jag kan tala om för honom att jag under mitt långa liv ofta har mött och arbetat tillsammans med religiösa människor. Jag tycker att jag har funnit att de i religiösa begrepp lägger in en större betydelse än de lägger in i alla andra världsliga frågor. Religionen får för dessa varmt religiösa människor en större dignitet än allt annat i tillvaron. Någonting av den inställningen tycker jag att jag har funnit hos centerledaren Thorbjörn Fälldin i kärnkraftsdebatten. Han lägger in någonting av den religiösa digniteten i kärnkraftsfrågan. Därav min jämförelse.
Herr talman! Jag tackar Gunnar Sträng för svaret. Jag tycker att man kan använda detta omdöme på andra områden. Thorbjörn Fälldin och centerpartisterna betraktar inte kärnkraften såsom en religiös fråga på det sätt som Gunnar Sträng menar. Vi har bara den utgångspunkten att det gäller någonting högst allvarligt. Då skulle man kunna beskylla Gunnar Sträng för att ha en starkt religiös uppfattning när det gäller socialismen, för det har vi upplevt under de många år som vi har mött Gunnar Sträng. Många i vårt land och i andra länder uppfattar kärnkraften såsom ett sätt att framkalla naturkrafter som man inte behärskar. Det är ett ingrepp i naturen och naturens ordning, och många anser det vara ett brott mot skaparens ordning. Då kanske det också är en religiös fråga. Jag kan tala om för Gunnar Sträng att kyrkan inte är likgiltig för vad som händer på detta område. Det är inte heller Broderskaparna. Skall vi använda detta uttryck, skall vi göra kärnkraftsfrågan till en religiös och kristen fråga. Annars skall vi använda en annan terminologi.

Herr talman! Situationen är onekligen egenartad. Jag står här som försvarare av vissa helt oomtvistade delar av propositionen 1978/79:33 om ändring i lagen om mervärdeskatt m.m. samtidigt som övriga partier inkl. regeringspartiets representanter vill att propositionen i sin helhet skall återförvisas till budgetdepartementet för omarbetning. Men vi menar att det föhållandet att propositionen i vissa delar inte fyller måttet inte är orsak nog att skjuta på behandlingen av hela propositionen. Vi menar att förslagen att ränta inte längre skall räknas in i beskattningsvärdet vid kredithandelstransaktioner och att dubbelbeskattningen vid försäljning av begagnade varor skall upphöra genom införandet av skatteavdrag för inbytesvaror är så angelägna att de inte bör få anstå. Det förtjänar att erinras om att utredningsförslaget är från augusti 1977 och att där föreslogs ikraftträdande redan i maj i år. Förslagen om skattefri ränta och oms.k. fiktiv avdragsrätt är inte bara okontroversiella utan innebär också förbättringar inte bara för de skattskyldiga utan också för beskattningsmyndigheterna och i synnerhet för konsumenterna. De bör därför enligt vår mening i enlighet med propositionen genomföras från nyår. Förslaget om att ränta inte skall inräknas i beskattningsvärdet framfördes av riksskatteverket till regeringen redan 1971. I remissyttrandena över mervärdeskatteutredningens betänkande välkomnades förslaget — på grund av de irriterande tillämpningssvårigheter det undanröjde — lika mycket av beskattningsmyndigheterna och andra statliga eller kommunala instanser som av näringslivet. Statens vägverk påtaladet.ex. att dröjsmålsränta kunde debiteras efter sju olika skattesatser. Lantbrukarnas riksförbund betecknade 83 beskattningen av ränta som en av de besvärligaste komplikationerna — därtill helt omotiverad — i mervärdeskattesystemet. Jag tar ett par exempel för att visa den rådande situationen: Låt oss anta att en bussägare köper ytterligare en buss för personbefordran, en verksamhet som inte är momsbelagd. Bussen kostar 500 000 kr. 100 000 kr. betalas kontant, resten på två års avbetalning. Med en avbetalningsränta på 20 96 belastas bussägaren med 17 000 kr. i extra moms, som naturligtvis kommer att fördyra rörelsen. Köps däremot bussen på växel uppstår ingen moms på räntan. Om räntan i andra fall inte skulle vara avtalad, t.ex. om köparen inte betalar i tid, utgår heller ingen moms på räntan. Momsbeläggningen av räntan vid vissa kredithandelstransaktioner uppfattas allmänt som diskriminering av en viss kreditform. Man kan också säga att den diskriminerar en viss köparkategori, nämligen den mindre köpkraftiga del av allmänheten som är hänvisad till skattebelastad kredit hos säljaren, när man inte kan låna upp pengar på annat håll. Detta är enligt vår mening en stötande orättvisa, vars avskaffande inte bör uppskjutas. Även bakom förslaget att genom s.k. fiktiv avdragsrätt undanröja dubbelbeskattningen av begagnade varor sluter exempelvis länsstyrelserna upp lika eftertryckligt som näringslivets företrädare bland remissinstanserna. Allmänt påtalas de stundom tvivelaktiga konstruktioner med handelsagenturer och mäkleri mellan privatpersoner, som nu tillgrips för att undgå beskattning av inbytesvaror i samband med avbetalningsköp. Som bl.a. kammarrätten i Göteborg framhållit, leder dessa konstruktioner till den icke önskade effekten att köparen kommer att sakna det skydd som konsumentlagstiftningen erbjuder. Härtill kommer att den seriösa handeln med begagnade varor svårt missgynnas av det nuvarande systemet. Avskaffandet av dessa missförhållanden, som främst drabbar handeln med båtar, husvagnar och antikviteter, bör inte få uppskjutas på grund av utskottets välgrundade tveksamhet om andra, i detta sammanhang ovidkommande förslag. Förslaget i propositionen att också de nu skattefria begagnade bilarna och motorcyklarna skall omfattas av de nya reglerna är däremot inte oomstritt, varför vi inte har velat ändra de nu gällande reglerna i avvaktan på översynen i budgetdepartementet. Momsbefrielsen i dessa fall kompenseras ju f. ö. redan av en särskild accis. Varför är det då så viktigt, herr talman, att vi får dessa lagändringar om skattefrihet för ränta och fiktiv avdragsrätt redan nu vid årsskiftet? Naturligtvis är det alltid viktigt att konkurrenssnedvridande orättvisor snarast åtgärdas. Vi har redan väntat alltför länge på att dessa orättvisor avskaffas. Den seriösa antikhandeln är t.ex. utomordentligt hårt drabbad av konkurrensen med de offentliga auktionerna, som är helt befriade från moms. Båtbranschen upplever sig redan nu ha allvarliga känningar av dröjsmålet, eftersom den båtintresserade allmänheten känner till att förändringar i momslagstiftningen förestår. Både räntan och inbytesfrågan gör att presumtiva båtköpare drar sig för att teckna kontrakt nu, när de vet att det kommer en ändring någon gång längre fram — en ändring som kan medföra en förtjänst på ett par tusen kronor för dem. Men under tiden drabbas naturligtvis Nr 56 båthandeln mycket hårt. Fredagen den En tillkommande aspekt, som utskottet inte haft möjlighet att beakta, är att 15 december 1978 frågan om skatt på ränta och skatteavdrag för inbytesvaror har visst samband med de praktiska förberedelserna för konsumentkreditlagens tillämpning på avbetalningsköpen. Osäkerhet om hur och när dessa frågor kommer att lösas försvårar i viss mån den pågående utformningen av standardkontrakt för konsumentkreditköp. Att de faktiska missförhållandena, som förslagen avser att ställa till rätta, står i strid med konsumentlagstiftningens syften har redan antytts. Några praktiska svårigheter med att låta de två ändringarna träda i kraft redan vid årsskiftet föreligger inte. Det bör därvid i fråga om räntan gälla, att de nya bestämmelserna knyts till tidpunkten för leveransen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den till skatteutskottets betänkande nr 14 fogade reservationen.

Herr talman! Den väsentliga ändring i lagen om mervärdeskatt som föreslås i propositionen 1978/79:33 avser en omläggning av skatteredovisningssystemet. Förslaget innebär i korthet att ett stort antal skattskyldiga -— eller rättare sagt redovisningsskyldiga — inte längre vid redovisning av mervärdeskatt får använda sig av den s.k. kontantmetoden, således redovisa enbart den skatt som betalats vid redovisningstillfället. I propositionen föreslås nämligen att den s.k. faktureringsmetoden genomförs. Den innebär bl.a. att även uppkomna fordringar och skulder skall beaktas vid skatteredovisningstillfället. Skatteutskottet har vid sin behandling och granskning av förslaget kunnat konstatera att en övergång till faktureringsmetoden skulle komma att medföra synnerligen svåra likviditetspåfrestningar för en rad företag. Utskottet — och här är vi helt eniga — anser att man i propositionen inte på ett tillfredsställande sätt analyserat likviditetsproblemets omfattning och fördelning. Enligt utskottets uppfattning har departementschefen — såvitt vi kan finna — underskattat just omfattningen av de övergångsproblem som det här är fråga om. Vi föreslår därför att propositionen avslås vad gäller föreslagna ändringar i lagen om mervärdeskatt och om försäljningsskatt på motorfordon och att riksdagen begär att regeringen under innevarande riksmöte lägger fram en omarbetad proposition med beaktande av de erinringar vi har anfört i utskottsbetänkandet. Propositionen innehåller dessutom förslag till vissa materiella förändringar, innebärande exempelvis att ränta inte längre räknas in i beskattningsvärdet vid kredittransaktioner, liksom införandet av s.k. fiktiv avdragsrätt vid handel med begagnade varor. I de här frågorna har vi inte kunnat nå enighet i utskottet vad gäller ikraftträdandet, vilket också har framgått av Ingegerd Troedssons anförande. Tage Magnusson och Ingegerd Troedsson föreslår således i sin reservation att propositionens förslag om att ränta skall undantas från beskattning och att fiktiv avdragsrätt vid handel med begagnade varor med undantag för personbilar och motorcyklar skall träda i kraft den I januari 1979, vilket också föreslås i propositionen. Utskottsmajoritetens uppfattning är att eftersom vi återförvisar propositionen till regeringen för omarbetning därför att vi funnit brister i de mera omfattande ändringar som föreslagits, är det rimligt att den åtgärden får gälla alla frågor som tas upp i propositionen. Vi anser nämligen att det är riktigt att mervärdeskattefrågorna efter en omarbetning av propositionen behandlas i hela sitt sammanhang. Propositionen innehåller ju ändringar som innebär såväl skärpningar som lättnader i mervärdeskattereglerna. Jag anser det inte riktigt att man plockar bort russinen ur kakan, när vi är överens om att den skall skickas tillbaka. I reservationen sägs att förslaget om skattefrihet för ränta och om s.k. fiktiv avdragsrätt tillhör de okontroversiella frågorna. Det är mycket troligt att det finns enighet när det gäller att genomföra de här ändringarna när förslaget kommer tillbaka. Men i dag föreligger faktiskt tveksamhet i fråga om den fiktiva avdragsrätten i ett avseende. Ett genomförande av denna avdragsrätt skulle nämligen medföra ett starkt ökat kontrollbehov, samtidigt som vi vet — vilket skatteutskottet också påtalat — att länsstyrelsernas momsenheter i dag har en mycket otillfredsställande personalsituation.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
Herr talman! Alla som sysslar det minsta med momsfrågor vet att den seriösa handeln har tvingats in i en mängd konstruktioner, ofta både tekniskt och praktiskt komplicerade sådana, för att undanröja olägenheterna av den nuvarande ofullkomligheten i systemet vad gäller räntan och handeln med begagnade varor. Skatteutskottet sade redan i ett betänkande 1974 att det uppenbarligen inte är tillfredsställande att de nuvarande reglerna medför att en stor del av försäljningen av begagnade varor till allmänheten sker vid sidan av redovisning och bokföring. Detta uttalades för mer än fyra år sedan. Därför är det väl, herr Boström, utomordentligt hög tid att någonting verkligen görs på det här Nr 56 området. Fredagen den Curt Boström sade att man inte skulle plocka russinen ur kakan utan i 15 december 1978 stället försöka komma fram till ett samlat förslag. Då skulle det tydligen bli lättare för de drabbade att svälja det hela. Men det kommer ju i stor utsträckning att bli så att det är olika personkretsar som drabbas resp. gynnas. De som eventuellt drabbas av de förslag som så småningom kommer tillbaka från regeringen i en proposition nästa år upplever naturligtvis inte detta som mer aptitligt bara därför att helt andra branscher eller konsumenterna samtidigt får vissa förbättringar. Enligt min mening är detta inte på något vis något argumet för ett uppskov. Några praktiska svårigheter med att låta förändringarna träda i kraft redan vid årsskiftet föreligger heller inte. Vi vet alla utomordentligt väl att krånglet med de nuvarande ofullkomliga bestämmelserna redan är alldeles för stort. Ett ikraftträdande vid årsskiftet skulle i många avseenden innebära förenklingar och betydligt klarare och enklare riktlinjer.
Herr talman! Ingegerd Troedsson sade i fråga om den fiktiva avdragsrätten att ändringen är nödvändig för den seriösa handeln. Men om den här lagstiftningen kommer till stånd, så innebär ju detta att den kommer att gälla all handel. Som jag tidigare påpekade finns det utan tvivel praktiska problem, bl.a. med tanke på den personalsituation som man i dag har inom länsstyrelsernas momsenheter. Länsstyrelserna har också framhållit att ett ikraftträdande från den 1 januari 1979 skulle kunna komma att innebära belastningar. Man har därvid också pekat på just den antikvitetshandel som Ingegerd Troedsson vid något tidigare tillfälle här åberopat när det gäller nödvändigheten av en sådan förändring. Sedan sade Ingegerd Troedsson att hon inte kan se något som helst skäl för att man inte skulle kunna göra de här två konkreta förändringarna. Jag är inte så alldeles säker på, Ingegerd Troedsson, att vi inte har anledning att se över hela raden av ändringar, när vi får ett nytt förslag där man förhoppningsvis kunnat klara problemen med hjälp av faktureringsmetoden. Ingen kan nog i dag säga att de här frågorna kan plockas ut, därför att de inte kommer att beröras i det totala sammanhanget. Jag är i varje fall inte säker på det, och jag har svårt att föreställa mig att vi som var med vid hela den långa behandlingen av propositionen är så säkra på att det inte finns anledning, vilket vi också framhållit, att vänta med de här ändringarna tills vi får se hela paketet i ett omarbetat skick. Hinner regeringen lägga fram en proposition till våren, blir det ju inte någon alltför lång tidsutdräkt. Jag vet inte om det är lagtekniskt möjligt att införa fiktiv avdragsrätt fr.o.m. den 1 juli 1979, men i så fall behöver det inte gå så lång tid innan lagen träder i kraft.
Herr talman! Om de här reglerna skulle träda i kraft vid årsskiftet, skulle det naturligtvis innebära att en betydligt större del av transaktionerna kunde ske genom den seriösa handeln, och det är väl också en av avsikterna med det hela. Den osäkerhet som kommer att råda en lång tid framöver, om inte kammaren bifaller reservationen, är naturligtvis utomordentlig olycklig. Den är olycklig för antikhandeln, båtbranschen och för försäljarna av husvagnar, för att bara ta några exempel. Skulle kammaren inte bifalla reservationen, är jag liksom Curt Boström utomordentligt angelägen att stryka under hur viktigt det är att vi så snart som möjligt får en ny proposition förelagd riksdagen.

Herr talman! Skatteutskottets skrivning angående min motion 1977/ 78:514 ger mig anledning till ett litet tillrättaläggande. Man skriver: ”Motionären vill emellertid gå betydligt längre än vad utskottet då fann skäl att göra och ifrågasätter om det finns anledning att över huvud taget bibehålla skattefriheten för dagspressen.” Jag har läst om min motion, men inte lyckats finna något som skulle kunna ge underlag för en sådan missuppfattning. Tvärtom säger jag i motionen efter ett försök till analys av tidigare uppfattningar och ställningstaganden: ”Även med skatteutskottets ovan refererade principinställning mot att kombinera direkt stöd med undantag från skatt, är det svårt att ifrågasätta dagspressens skattefrihet.” Detta är min uppfattning. Däremot, herr talman, har jag i motionen pekat på alla de gränsdragningsproblem och orättvisor som det nuvarande systemet är fyllt av. Ett mervärdeskattesystem skall vara konkurrensneutralt, och jag ställer mitt hopp till att mervärdeskatteutredningen kan komma med ett förslag, som undanröjer den flora av undantagsbestämmelser som finns för olika publikationer. En utjämning av skillnaderna mellan dagspress å ena sidan och annan periodisk press å den andra kan vara fullständig eller partiell. Kan man inte ta ut moms på dagstidningar, får man väl lov att sänka den på fackoch veckopress. Vi bör här dra lärdom av hur frågan har lösts i andra länder. Där behandlas i de flesta fall böcker, tidningar och tidskrifter lika och beskattas efter reducerad skattesats eller inte alls.

Herr talman! Man behöver inte alltid tala särskilt länge för att reagera när en regering åstadkommit ett ovanligt olyckligt missöde i arbetet. I det här fallet bör det räcka med ett kortare inlägg. Enligt de regler som nu gäller föreligger en skillnad i momshänseende. Om exempelvis Volvo driver verksamhet i egna lokaler får Volvo dra av fastighetsmoms. Men om Volvo skulle driva verksamheten i hyrda lokaler går det inte att dra av fastighetsmomsen. Vad innebär då denna skillnad? Jo, det blir ungefär 10-procentiga merkostnader när man hyr lokaler för sin rörelse. Än sen då, kan någon säga som inte är särskilt insatt i dessa frågor. Volvo och andra företag får väl hålla sig med egna lokaler, om det skulle vara billigare. Men så enkelt är det faktiskt inte. För det första bör det vara ett rimligt krav att det föreligger neutralitet mellan å ena sidan skattskyldiga som bedriver verksamhet i egna lokaler och å andra sidan skattskyldiga som bedriver verksamhet i förhyrda lokaler. För det andra påverkar det här faktiskt sättet att utnyttja kapital. Jag kan förstå exempelvis Volvo när man säger att det är fel att statsmakterna styr företaget att investera kapital i byggnader. Och jag kan förstå om Volvo finner det klokare att investera i 1980-talets nya bil. Jag vill påminna om att jag bara nämnt Volvo som ett exempel. Åtskilliga andra företag befinner sig i samma situation. Herr talman! Nu kommer jag till det allra allvarligaste. Den del av propositionen som behandlar den här frågan råder det stor enighet om. Men andra delar av propositionen har tydligen fått en så undermålig utformning att riksdagen beslutar att återförvisa hela propositionen till kanslihuset. Det är beklagligt. Det påverkar nämligen sysselsättningen. Någon kanske tror att jag står här och talar enbart för aktieägarna och att jag menar att det skulle drabba enbart Volvos aktieägare och andra företags aktieägare eller företagsledningar. Nej, beslutet drabbar dess värre också tjänstemän och arbetare inom byggbranschen. Det är nämligen så att det här beslutet kommer att leda till att beställningar av rörelsebyggnader för hundratals miljoner uppskjuts. Man kommer att leva i osäkerhet om vad det egentligen skall bli för lagstiftning. Om det ansvariga statsrådet hade varit här skulle jag ha velat fråga om han inte inser att regeringen genom sitt handlande gör en mängd byggnadsarbetare arbetslösa. Jag skulle också naturligtvis vilja fråga honom hur länge det kommer att dröja innan vi får ett nytt förslag. Vi vet alla att antalet arbetslösa byggnadsarbetare nu är större än på många år. Andelen arbetslösa byggnadsarbetare var i februari 10 96 och i september 4 96. Vi vet att ett stort antal byggnadsarbetare kommer att bli arbetslösa under vintern. Det gör minsann inte saken bättre. Dessutom vet vi att kapacitetsutnyttjandet är mycket lågt inom byggnadsmaterialindustrin. Jag vill alltså bara, herr talman, markera att det är ytterst beklagligt att det gått på det här sättet. Avslutningsvis vill jag uttala förhoppningen att regeringen skyndsamt skall omarbeta propositionen.

Herr talman! Man har anledning att fundera över det meningsfyllda i att ha plena i vissa situationer. Vid denna tidpunkt på dagen och med den tidsspärr vi har framför oss känner man sig litet egendomlig till sinnes när man skall tala i ett ärende som berör så många människor och som egentligen har stor betydelse. Men man hoppas kunna få umgås med sina kolleger längre än i dag och man får ta hänsyn till detta då man skall försöka motivera de ståndpunkter som vi intagit i denna fråga. Det meningslösa framträder kanske ännu mer när man ser på ärendet som sådant, därför att det egentligen redan är avgjort. I varje fall har de berörda handlat som om ärendet vore avgjort. Det gjorde de redan på basis av ett pressmeddelande — det är den vanligast förekommande form i vilken bostadsdepartementet meddelar sig med allmänheten och riksdagen. Den här gången hade de som skickat ut pressmeddelandet ansett att de hade en proposition bakom sig. I början på oktober fick vi ett pressmeddelande om att en proposition skulle komma. Den kom den 10 november. Men redan den I november hade berörda parter tagit hänsyn till detta. Hyresgäströrelsen skrev till regeringen och ville att staten skulle överta alla kostnader utöver 7 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta som kunde behövas för att täcka de kostnader som de allmännyttiga företagen hade i sin hyressättning. Det kravet ställde såvitt jag begriper bara vpk upp på här i riksdagen, apk indirekt. Regeringen sade sig lösa denna fråga på ett sätt som var mycket säreget genom att erbjuda bostadsföretagen ett lån för att kunna utföra reparationer. När man utför reparationer i bostadsfastigheterna innebär det att man samlar upp pengar under en tidsperiod för att ha dem till förfogande den dag reparationerna skall utföras. De tidigare hyresförhandlingarna hade inte medgivit en avsättning så stor att den räckt till underhåll och reparationer. Det var detta man tvistade om vid hyresförhandlingarna i år. Nu erbjuder regeringen företagen att låna pengar. Det finns ett mera skämtsamt talesätt att man lånar pengar för att kunna betala sina skulder. Nr 56 Det är någonting av detta som finns med även här. Fredagen den Vad är det som kommer att hända? Företagen hade alltså inte resurser att 15 december 1978 kunna utföra reparationer. Nu får man låna pengar som skall betalas av, och samtidigt skall man se till att man sparar för kommande reparationer under Lån för underhåll tio år framåt i tiden. Det är alltså en dubbel börda som så småningom skall blomma ut i en situation som säkerligen inte blir gynnsammare, enklare och bättre än den situation som är i dag. Detta gör att vi är mycket tveksamma inför detta förslag. Parterna på bostadsmarknaden har utgått ifrån att de allmännyttiga företagen har varit i en knipa, eftersom de är bundna av regler som gör att de tvingas till en uppgörelse för att över huvud taget få ut någonting. Denna fråga är föremål för särskild utredning, och vi hoppas att den så småningom får former som gör att hyresförhandlingarna kan ske under litet bättre former än i dag. Vi fick emellertid det föreliggande förslaget, och vid förhandlingsarbetet har man utgått från detta. Vi har alltså inte sagt nej till förslaget, även om vi är medvetna om att det i och för sig har många brister. En av bristerna är den bokföringstekniska, till vilken vi i civilutskottet så småningom återkommer, eftersom statsrådet inte velat bemöda sig om att lösa det problemet. Trots den långa tid som gått mellan pressmeddelandet och propositionsskrivandet har statsrådet inte gjort någon ansträngning att åstadkomma en lösning. På två punkter har vi socialdemokrater reserverat oss. Den ena reservationen avser de privata företagens möjligheter att få lån till underhåll av hyreshus. En av orsakerna till att de allmännyttiga företagen skall ha möjlighet att få sådana lån är att de haft en speciellt hård börda att bära på hyresmarknaden. De har fyllt en social funktion, och det är också deras uppgift — en uppgift som inte andra kategorier på bostadsmarknaden fullgör. Detta har föranlett speciella svårigheter för de allmännyttiga företagen, och hyresgäströrelsen har varit speciellt kritisk mot deras hyreskostnader därför att de, som man säger, haft en speciell börda att bära. Nu vill man medge att privata ägare av hyresfastigheter skall få låna pengar till underhåll på samma villkor som gäller för allmännyttiga företag, trots att de förra inte självmant vill påta sig de sociala bördorna. De styr sitt klientel genom att vara restriktiva vid tecknandet av nya hyreskontrakt. De väljer ut dem som de vill ha bland de hyressökande, och det blir sådana som inte sliter på trappuppgångar, planteringar m.m. och som därigenom inte förorsakar fastighetsägarna extra stora kostnader. Värre är att de privata företagen inte får samma lånekostnader som ett allmännyttigt företag. Ett sådant skall betala statens utlåningsränta och amortera i vanlig ordning medan de privata företagen, som äger husen och kan göra avdrag mot sin egen inkomst på omkostnader för fastigheten, kommer i ett mycket gynnsammare läge. Dels är avdragsreglerna för reparationer mycket gynnsamma för privata fastighetsägare, dels har de möjlighet att göra avdrag för räntekostnaden på hyggliga villkor, och det gör att deras kapitalkostnad är i det närmaste obefintlig. 93 Det är alltså en helt orimlig situation som uppstår om denna lånerätt beviljades. Men man kan förstå vilka svårigheter den borgerliga regeringen har med sin samhällsekonomiska ideologi att hantera förslaget. För att skapa lika villkor, som man säger, för enskilda och allmännyttiga företag ger man de enskilda oerhört stora favörer, trots att de uppträder på ett skamlöst sätt på bostadsmarknaden. De påtar sig ju inte den sociala börda som de allmännyttiga företagen måste bära. Regeringen har inte heller visat några tecken att vilja ålägga dem en större social börda än den som de har åtagit sig. Vi har ju inte fått någon anvisningslag som skapat ett sådant tillstånd på bostadsmarknaden att även privata fastighetsägare måste ta emot hyresgäster som de själva inte vill ha därför att de skulle bli kostnadskrävande. Vi tycker alltså att man på den punkten borde ha talat ett rent och klart språk och uttalat att sådan vägran inte skall få ske. De enskilda fastighetsägarna skall inte ha möjlighet till de aktuella lånen eftersom det inte finns något motiv för det. Framför allt skall de inte ha sådana på de villkor som det nu gäller, eftersom dessa blir speciellt gynnsamma för dem. Kapitalkostnaden kan kanske beräknas till 1 26, och det är helt orimligt. Vår andra reservation innehåller en begäran om att man skall genomföra en analys av de allmännyttiga företagens situation. Det förvånar mig högeligen att de som ofta klankar på de allmännyttiga företagen för att dessa skulle ha brister — man säger att de är vanskötta osv. — inte vill vara med om att man undersöker hur det verkligen står till med dessa företag. Det gäller i och för sig offentliga företag. Staten sätter upp villkoren för dem, kommunen är deras ägare och huvudman och det är full insyn i företagen. Själva har de också en organisation som skapar och förmedlar kunskaper om företagen.

Vi tycker att det är rätt anmärkningsvärt att de borgerliga partierna inte vill vara med om att göra en sådan analys. Jag kan instämma i att de allmännyttiga företagens förhandlingsläge enligt gällande regler för hyresförhandlingar är speciellt ogynnsamt. De kan inte hävda sig enligt de lagar som gäller. Vi kanske får en situation nere i Göteborg nu där man inte kan ena sig om en hyresnivå i ett allmännyttigt företag. Jag läste i tidningen om detta. Jag är själv ” te engagerad i den verksamheten längre, men det går ju att följa den genom tidningarna. Där kanske man kommer i ett läge där de statliga hyresorganen skall vara med om att lösa tvisterna i dessa företag. Och vi vet alla att det är en helt orimlig situation, att 40 000 hyresgäster skall komma inför myndigheterna för att pröva hyrans skälighet. Jag nämner detta som bara är en bit i den orimliga situation som kan skapas. Vi har nu en utredning, som vi var eniga om skulle tillsättas därför att det inte är bra som det är på det här området. Vi borde också kunna vara överens om att se efter hur det står till med Nr 56 ekonomin i de allmännyttiga företagen och varför de har den ekonomi de har. Fredagen den Det kan finnas skilda orsaker i olika kommuner — det är det intryck man 15 december 1978 allmänt har. Men debatten förs som om svårigheterna var direkt förknippade med att det är en offentlig verksamhet som bedrivs av offentliga organ med Lån för underhåll allmän insyn, och de blir dessutom lätt till allmänna spottkoppar i det här v sammanhanget. Vi tycker att det är beklagligt att man inte kunnat få till stånd en belysning av detta. Jag hoppas emellertid att vi så småningom skall få till stånd en sådan, så att debatten om bostadsfrågans olika inslag när det gäller hyressättning i olika företagsformer kan få ett klart och bättre underlag. Det innebär kanske inte att folk ändrar åsikter om företagen, men i varje fall sker bedömningarna då med vetskap om de faktiska förutsättningarna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till betänkande nr 6 från civilutskottet.